Fru talman! David Josefsson har frågat justitie och migrationsministern vilka konkreta åtgärder han i närtid är beredd att vidta för att minska brottsutsattheten hos företagare och deras anställda. Interpellationen har överlämnats till mig. Svar på interpellationer David Josefsson lyfter två undersökningar gällande den upplevda oron för brott bland företagare. Både Svenskt Näringslivs företagarpanel och Svensk Handels trygghetspanel visar att alltför många företagare oroar sig för att bli utsatta för brott. Regeringen ser mycket allvarligt på brottslighet som drabbar företagare och har vidtagit en rad åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Sverige ska vara ett tryggt land att leva och verka i, och det är därför bekymmersamt att företagare känner oro över risken att bli utsatta för brott. Dessbättre ser vi vissa minskningar av brott mot företag. Såväl antalet anmälda butiksrån som antalet inbrottsstölder i butik har minskat kraftigt under de senaste tio åren. Regeringen genomför just nu en stor satsning på att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Regeringen har tagit fram det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år, med gemensamma målsättningar inom alla politikområden. Det är mycket positivt att Polismyndigheten tillsammans med Svensk Handel och aktörer inom dagligvaruhandeln har tagit initiativ till att diskutera hur ökad samverkan mellan polis och näringsliv kan bidra till att minska brottsligheten i utsatta områden. Vidare har regeringen sedan 2014 tagit initiativ till ett femtiotal straffskärpningar. Bland annat har straffskalorna för flera allvarliga våldsbrott skärpts. En ny kamerabevakningslag trädde i kraft den 1 augusti 2018. Det medför att de flesta företag numera kan bedriva kamerabevakning utan att behöva ansöka om tillstånd av Datainspektionen. Regeringen avser därtill att återkomma med förslag till en reglering om tillträdesförbud till butik under våren. Sammantaget stärker regeringen rättsväsendet och skapar bättre förutsättningar att öka tryggheten och bekämpa alla former av brottlighet. Sveriges företagare ska kunna känna sig trygga.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Matbutiken som sätter upp fysiska hinder för att ingen ska kunna ramma entrén med en bil, fabriken som får lägga om schemat för att de anställda inte vågar ta sig till och från jobbet sena kvällar och tidiga morgnar, ingenjörer och utvecklare som skakar på huvudet och hänvisar till tryggheten när storbolaget frågar om de vill komma till Sverige och arbeta - det är den verklighet som företag beskriver för mig när jag pratar med dem om hur det är att driva företag i Göteborg och Sverige. I en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar svarade 72 procent att de oroar sig för att brottslighet kan leda till negativa konsekvenser för deras företag. Det är nästan tre av fyra. Av dessa var det 81 procent vars oro hade ökat de senaste två åren. Totalt svarade 62 procent att de trodde att deras företags kostnader för brott och brottsförebyggande åtgärder skulle öka de kommande fem åren. Ingen av de tillfrågade företagarna upplevde att oron hade minskat de senaste två åren. Ingen av företagarna trodde heller att kostnaderna skulle minska de kommande fem åren. Otryggheten drabbar våra företags möjligheter att växa och utvecklas. Därmed riskerar också tillväxt och sysselsättning att drabbas. Sverige har hamnat i en situation där otrygghet och brottslighet drabbar inte bara enskilda utan samhället i stort. Jag misstror inte statsrådets intentioner, fru talman. Jag tror att Ibrahim Baylan verkligen menar vad han säger om att regeringen ser allvarligt på brottslighet och att Sverige ska vara ett tryggt land att leva och verka i. Och inte bara Ibrahim Baylan - jag tror att hela regeringen står bakom de orden, precis som alla politiska partier står bakom. Vi tror alla på rättsstaten och tycker att lag och ordning ska råda. Det vi möjligen är oense om är hur och med vilka medel vi bäst når dit. Fru talman! Statsrådet anger i sitt svar till mig att regeringen har inlett en dialog med Svensk Handel, att man tagit fram ett nationellt brottsförebyggande program och att man har genomfört en rad straffskärpningar sedan 2014. Gott så, men under samma period har otryggheten ökat markant bland företagare. Effektiviteten och framför allt tillräckligheten i åtgärderna kan alltså diskuteras. Åtminstone känner sig företagarna inte mer trygga i dag än 2014, och inte heller ser de ljust på framtiden. Och min interpellation rörde inte vilka åtgärder regeringen har vidtagit utan vilka konkreta åtgärder regeringen ämnar vidta för att minska brottsutsattheten och öka tryggheten för svenska företag. Låt mig parafrasera en välkänd valslogan från LO: Det är en sak att statsrådet är stolt, men jag hoppas verkligen att han inte är nöjd. Jag ställer frågan igen: Vilka ytterligare konkreta åtgärder är regeringen beredd att vidta för att minska brottsutsattheten och öka tryggheten för Sveriges företagare?

Fru talman! En liknande debatt hade jag för ett och ett halvt år sedan med justitieministern. Svaren var väl ungefär desamma. Det handlade om vad regeringen hade för mål med att ta fram förslag - 50 åtgärder - och att den ena saken efter den andra skulle träda i kraft. Nu har till exempel den straffrättsliga åtgärden som beslutades i juli 2017 och möjligheten till kameraövervakning införts. Det är en allvarlig situation när företagare måste lägga mer och mer av sitt företags pengar på att försvara sig mot angrepp på olika sätt. Det kan handla om att man måste sätta upp stängsel, att man utsätts för butiksstölder så att man inte kan ha kvar butiken - ett problem särskilt i bygder som är lite avsides - att man måste skaffa vakthundar eller vad det nu kan vara. Det är väldigt många olika åtgärder som kostar. 55 miljarder angavs som kostnaden för att hålla detta igång. Nu har det ändå gått ett och ett halvt år, och kostnaden har väl knappast minskat utan borde ha ökat i stället. Som David redan har framhållit drabbas företagen väldigt hårt av detta. Vi ska ju alla leva i samhällen. Det finns också industrier som drabbas hårt när det etablerar sig kriminella gäng som gör att företagen kanske inte kan verka. Då hotas både jobb och sysselsättning. Detta är väldigt allvarligt, och jag tror att också ministern ser allvaret i det. Men jag efterlyser effektivitet och åtgärder framåt.
Fru talman! Jag betvivlar inte heller ledamöternas engagemang i frågan. Jag tror att man ska ta den här oron på fullaste allvar. Både hot om brott och detta att man utsätts för brott är en kränkning av en som person och i det här fallet också en ekonomisk belastning för företaget. Därför behöver man ta det på allvar och vidta åtgärder. Men det är också viktigt, fru talman, att de åtgärderna bygger på ett verkligt skeende, att man vet att det bygger på fakta. När vi får den här typen av utredningar eller den här typen av mätningar går vi igenom dem ordentligt. I det här fallet hänvisas det till en mätning från Svenskt Näringsliv. Man har vänt sig till 20 000 företag. 12 procent av dem har svarat. När svarsfrekvensen är så låg kan man misstänka att det framför allt är de som har drabbats av detta som svarar. Den här oron ska man naturligtvis ta på fullaste allvar. Det är mot denna bakgrund, fru talman, som vi har jobbat med och fortsätter att jobba med att se till att det blir fler polisanställda i vårt land. Målet är att anställa 10 000 fler i polisen fram till 2024. Det räcker inte att skärpa lagar - vi har skärpt ett femtiotal - om inte brotten också beivras. Det handlar om att ha poliser och polisanställda som ser till att utreda och som ser till att det går att föra brottsmisstänkta till åtal med åklagare och domstol. Vi har också infört - och jag tror att vi är överens om att detta är effektivt, särskilt i köpcentrum - möjligheter att sätta upp bevakningskameror. Vi vet att där de har kommit upp har det lett till en lugnare situation och en tryggare miljö också för företagarna. Vi har sett till att vi har ytterligare möjligheter att lagföra dem som begår dessa brott. Som jag sa är det ett femtiotal lagskärpningar. Vi kommer dessutom under våren att presentera ett förslag som innebär att man kan ha tillträdesförbud i en affär, till exempel, för personer som har begått brott där. Fru talman! Jag tror att man ska ta detta på allvar och fortsätta jobba med det, men inte utifrån att det sker fler brott i dag än till exempel för tio år sedan, för det gör det inte. Man kan titta på statistiken och jämföra med 2019 - jag ska säga att där är det fortfarande preliminär statistik, men det är ändå en ganska tydlig skillnad. Man kan till exempel ta ett så allvarligt brott som butiksrån med skjutvapen. För tio år sedan, alltså 2010, var 345 sådana brott anmälda i vårt land. Förra året var det preliminärt 114. Det är 114 för många, men det är ändå en markant minskning jämfört med för tio år sedan. Jag skulle kunna nämna fler brott där vi har den utvecklingen, men jag tror att vi alla ändå förstår vad den ökade oron i grund och botten handlar om. Det handlar om att vi, fru talman, de senaste åren har sett alldeles för många grova brott på våra gator. Vi har sett sprängningar. Vi har sett gänguppgörelser som har inneburit att människor har mist livet. Det är klart att det oroar mig som medborgare, men jag tror också att det oroar våra företagare. Det är mot den bakgrunden som regeringen kommer att fortsätta att stärka polisens möjlighet att beivra brott och att skärpa straffen, så att de som åker dit gör det ordentligt. Men det handlar också om möjligheten att förebygga brott, så att vi inte behöver vara med om detta. En del handlar om bevakning. Annat handlar om sociala insatser, så att människor, ofta unga män, hittar en annan väg i livet än brottets.
Fru talman! Jag lyssnar på svaret. Det enda konkreta jag hör, som man säger att man ska göra till våren, är tillträdesförbud i butiker. Det är bra. Det är en orimlig situation att handlare och personal ena dagen ska utsättas för stölder, kanske till och med rån, och att de nästa dag ska se samma gärningsmän gå in i butiken utan att de på något sätt kan ingripa. Men om tillträdesförbudet är en av få konkreta åtgärder som regeringen tänker presentera inom närtid är det ganska illustrerande för hur regeringen agerar i denna fråga, fru talman. Riksdagen tog ett beslut om ett tillkännagivande om tillträdesförbud redan i mars 2017 - det är tre år sedan. Då reserverade sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet mot det. För drygt ett år sedan presenterades en utredning om tillträdesförbud, men sedan dess har egentligen inget konkret hänt. I en interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson i september förra året ställde jag en fråga om när ett skarpt lagförslag skulle kunna komma. Då var justitieministern positiv och svarade att frågan hade hög prioritet. Men en månad senare, i oktober, sågade statsminister Stefan Löfven i stället idén i en intervju med TT. Då kändes ett konkret förslag väldigt långt borta. Dagen före julafton var det återigen nya besked. Då satte justitieministern ned foten och sa att han tänkte föreslå en lagändring. Det var positivt. Men det är två och en halv månad sedan, fru talman, och vi har fortfarande inget skarpt lagförslag. Nu säger näringsministern i denna debatt att förslag väntar först senare i vår. Då ska man komma ihåg att det är under hot om att riksdagen annars väljer att driva igenom skarp lagstiftning på egen hand. Fru talman! Det andra som statsrådet tar upp i sitt svar är att vi ser en minskning av vissa anmälda brott mot företag. Det borde vara en glädjande nyhet. Det är det tills man, som sagt, tittar lite mer noggrant i statistiken. Först och främst: En av de saker som Svensk Handel varnar för i sin trygghetsrapport är att anmälningsbenägenheten bland brottsutsatta företag är låg och på väg ned. Mer än hälften av de som har utsatts för stölder svarar att de inte har anmält. Två av fem som har utsatts för hot eller våld och nästan var tionde som utsatts för inbrott anmäler inte heller. Sedan kan man prata om butiksrån. Man kan konstatera att minskningen av antalet rån i grunden handlar om teknisk utveckling. För tio år sedan var en väldigt stor del av handeln kontantbaserad. I dag använder man i stort sett bara digitala betalmedel. Samtidigt har handlarna investerat stora pengar i värdeskåp och olika säkerhetssystem som gör att personal helt enkelt inte kan komma åt stöldbegärliga varor och därmed inte heller blir rånade på dessa. Mest allvarligt är det att titta på statistiken över hur företagare faktiskt ser på brottsutsattheten, som ju är bakgrunden till denna interpellationsdebatt. Jag känner att ministern inte riktigt tar det på allvar. Jag misstror honom inte när han säger att han ser allvarligt på situationen. Men jag blir förvånad när man säger att man inte riktigt tror på bakgrunden. Regeringen kanske ser en ljusning vid horisonten, men företagarna gör faktiskt inte det. Det är det som jag försöker poängtera här. Detta riskerar i slutändan att slå mot tillväxt och sysselsättning i hela samhället.

Fru talman! Jag tänkte ta upp det som David Josefsson var inne på, nämligen att man inte riktigt tar detta på allvar. Ministern hänvisar till en svarsfrekvens på 12 procent. Det var det svaret jag fick där och då. David Josefsson måste ha en annan summa, eller så är den till och med lägre. Jag känner att det finns en uppgivenhet inför att man inte kommer någonstans med frågorna. Man sliter i vardagen för att få det att fungera. Då undrar jag: På vilket sätt tar sig regeringen an detta? Är det ett mörkertal? Hur ser det ut med tanke på brottsligheten som finns i landet? Vi är alla ute och besöker företagen. Jag var i en affär i Borlänge, i ett område som Svensk Handel lyfter upp som ett av de tuffaste och mest drabbade. Jag har sedan fortsatt till andra svenska kommuner och varit ute och lyssnat. När man pratar med berörda hör man att detta är ett jättestort problem. Vad säger svarsfrekvensen, och hur ser det egentligen ut när man frågar? Det finns väldigt mycket uppgivenhet som gör att man till sist inte anmäler. Det är en väldigt farlig väg framåt. Jobb, tillväxt och allting måste fungera.
Fru talman! Om detta är vi helt överens. Det måste fungera. Men de åtgärder man vidtar måste också bygga på fakta, forskning och beprövad erfarenhet. Att bara utgå från anekdotiska händelser, som ledamöterna nu gör, tror jag är farligt. De kan ibland vara ett uttryck för en större trend. Den större trenden i detta sammanhang är att det finns en oro bland företagarna i vårt samhälle för en ökad brottslighet, och det tror jag hänger väldigt tätt samman med en del av den grova brottslighet som vi har sett de senaste åren och som vi inte bara bör ta på fullaste allvar utan också bör bekämpa med samhällets alla medel. De politiska medlen handlar om att se till att det blir fler poliser och polisanställda så att de brott som sker kan beivras. Det har skett de senaste åren, och det kommer att fortsätta ske denna vår, denna höst, nästa år och året därefter. Vi ska absolut inte ge upp mot dem som tror att det finns en framgång i att kunna gena i vårt samhälle genom att begå brott, oavsett om det är stölder eller grova brott i form av skjutningar. Vi ska också se till att polisen får de verktyg de behöver för att kunna följa upp det här. Precis som vi hörde tidigare vet vi att även om tekniken har gått framåt till exempel i butikerna har den också gått framåt hos brottslingarna. Vi vet att man alltmer använder sig av krypterade sätt att kommunicera med varandra, och därför har det varit viktigt för regeringen att få på plats möjligheten att göra hemlig dataavläsning också när det gäller krypterade meddelanden. Vi har infört ett femtiotal straffskärpningar. Inte allt men det mesta har börjat verka, och det är klart att också det har påverkan. Ta till exempel väpnade rån. Om du i dag blir påkommen med ett vapen på dig är det helt andra straff än vad det var till exempel när vi hade en moderatledd regering i vårt land. Om detta är vi i dag överens, och det är bra. Det är en skarp signal till brottslingarna. Nu ska vi fullfölja arbetet. Det finns förslag i ett 34-punktsprogram som just handlar om påföljd för unga utifrån att vi har sett att brotten kryper nedåt i åldrarna. Detta program kommer vi undan för undan att leverera i form av propositioner till riksdagen. Fru talman! Jag kan, liksom riksdagsledamoten nu gör, säkert också ha uttryckt en frustration över att regeringen inte var snabbare när jag satt i opposition i åtta år. Varför måste det ta sådan tid? Skillnaden är naturligtvis att riksdagen är fri att ta vilka beslut riksdagen vill. Riksdagen är folkets företrädare och det högsta beslutande organet vi har i vårt land. Regeringen måste dock följa de beredningsregler som finns i konstitutionen till exempel när det gäller det tillträdesförbud som vi pratar om. David Josefsson är väl medveten om att vi har presenterat en lagrådsremiss som ska behandlas i laga ordning innan vi kan leverera en proposition till riksdagen. Så fungerar det. Fru talman! Vi ska naturligtvis ta oron och brotten på allvar, men när vi utformar vår politik måste den baseras på fakta och på forskning och beprövad erfarenhet så att vi också gör verkningsfulla saker. Så får vi ned brottsligheten och därmed också oron för att drabbas av brott. Att försöka basera politik på en känsla kan fungera för att ta partipolitiska poäng i stunden. Men i längden kan det till och med vara farligt om man inte gör rätt saker för att se till att företagarna i vårt land och folket är tryggare.
Fru talman! Vi har alltså handlare som får fundera över hur man bygger en matbutik så att den inte kan rammas av en bil och anställda som inte kan röra sig tryggt och säkert på väg till sina arbetsplatser, trots att arbetsplatsen är en vanlig fabrik i ett vanligt industriområde. Nyckelkompetens väljer att inte flytta hit, eftersom mediernas rapporter om Sverige domineras av bombdåd och skjutningar. Bombdåd sker överallt - från Volvos personalparkering på Hisingen till porten i vanliga bostadshus eller som i natt, mot ett kafé i Vasastan här i Stockholm. Man kan kalla det för anekdoter. Eller så kan man välja att inse att situationen faktiskt är allvarlig och att det krävs kraftfulla åtgärder för att bryta våldsspiralen och återställa förtroendet för rättsstaten. För mig som moderat handlar det om att kraftfullt bygga upp poliskåren, bygga ut polisutbildningen och höja lönerna, återanställa poliser som slutat och komplettera med ordningsvakter. Det handlar även om att ge polisen och näringsidkare verktyg att enklare byta information kring misstänkta gärningsmän, att stärka Tullverkets befogenhet att söka efter stöldgods som tas ut ur landet och att ge polisen fler verktyg att arbeta mot systematisk brottslighet. Det handlar också om att skärpa straffen genom att slopa dagens form av mängdrabatt, införa tillträdesförbud till butiker och göra det enklare att utvisa yrkeskriminella. Jag misstror inte statsrådets goda intentioner, fru talman, men jag efterlyser fler konkreta åtgärder. Annars kommer otrygghet och brottsutsatthet att slå hårt också mot tillväxt och sysselsättning. Det är inte jag som är frustrerad utan Sveriges företagare. Med detta vill jag tacka för en bra debatt i ett väldigt viktigt ämne.
Fru talman! Vi ska ta det på allvar, och vi ska bekämpa det med effektiva medel. Jag förstår naturligtvis att det tillhör det politiska spelet mellan opposition och regering att säga att det inte görs tillräckligt, och så ska regeringen säga att jo, det gör det. Jag tillhör dem som tror att man aldrig kan säga att vi gör tillräckligt. Samhället förändras nämligen ständigt, och så fort man tror att nu har vi gjort det här och nu kommer det att fungera väl dyker det upp nya utvecklingar - ibland ny teknik, ibland innovationer inom brottsligheten - som gör att man måste se till att fortsätta att hålla fokus. Det är mot den bakgrunden som regeringen har vidtagit fler åtgärder än någon annan regering någonsin har gjort. Jag gläder mig åt att David Josefsson påpekar att vi behöver fler som utbildar sig till poliser. Nu utbildar vi fler, betydligt fler än när Moderaterna ledde regeringen. Jag gläder mig när David Josefsson säger att vi behöver fler verktyg i form av datalagring, möjlighet att dela information och inte minst möjlighet att bevaka med både vakter och kameror. De möjligheterna ökar kraftfullt jämfört med hur det var tidigare. Kommer det att räcka? Jag tror att man ständigt måste fortsätta att jobba med detta och se till att inte bara fånga upp den brottslighet som sker i dag utan också fundera på hur vi kan förebygga morgondagens brottslighet. Hur kommer den att te sig? Vi vet att det sker förändringar också där. Fru talman! Vi tar detta på allvar. Detta är ett område där regeringen under sina fem år har haft stort fokus både på att ta fram nya verktyg och fler poliser och på hårdare straff. Vi kommer att fortsätta att fokusera på detta, för vi får aldrig vika oss för den som tror att det ligger framgång i att förnedra sina medmänniskor. Så ska det aldrig vara i vårt samhälle.